Den 17 till den 25 februari skall jag deltaga i nedrustningsdelegationens arbete i Genéve, varför jag anhåller om ledighet från riksdagsarbetet under motsvarande tid.
Talmannen Ivar Johansson är på grund av sjukdom, för vilken han behandlas på öron-, näsoch halskliniken, Linköping, alltjämt förbjuden uppehålla sitt vanliga arbete till och med den 17/2 1970, vilket härmed intygas.

Herr talman!

Information om de under 1968 beslutade reformerna om grundskola och mellanskola måste ses som en oundgänglig del av själva reformen. I tidsavseende står därvid den nya läroplanen för grundskolan i förtur. Informationen inför mellanskolans genomförande har ännu inte slutgiltigt utformats. Skolöverstyrelsen har lagt ned ett omfattande arbete för att informera skolstyrelser och skolledningar. För lärarnas information används studiedagarna. Överstyrelsen har vidare lagt särskild vikt vid att genom bl.a. särskilda konferenser informera de medarbetare i press, radio och television som i sitt arbete sysslar med skolfrågor. Dylika konferenser anordnas fortlöpande. Vad gäller informationen till föräldrarna om förändringarna i grundskolan kommer materialet enligt från överstyrelsen inhämtade uppgifter att omfatta ett studievägledningsmaterial, en broschyr samt stillfilm och diabilder med motsvarande information, Ett sam arbete har också inletts med Riksförbundet Hem och skola för att stödja informationsoch utbildningsverksamhet. En fortlöpande information om betygsystemet har bedrivits alltsedan den relativa betygsättningen infördes. En broschyr finns, lärarna har fått utbildning och fortbildning och de kommer att få ytterligare information som de har att föra vidare till eleverna. Den debatt, som bl.a. det åt skolöverstyrelsen i oktober 1969 givna utredningsuppdraget angående betygsättning gett upphov till, torde också bidra till en vidgad kännedom om betygsystemets principer och deras tillämpning.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på mina frågor. Beträffande de två första frågorna framgår av svaret att vi har att emotse ökad information om läroplanerna. Felet, herr statsråd, är bara att denna informationsverksamhet ännu inte kommit i gång i nämnvärd utsträckning. Det hade exempelvis varit önskvärt att allmänheten nu varit informerad om de nya läroplanernas innebörd, i varje fall genom något slags sammanfattande redogörelse. Hittills har man mest hört några lösryckta termer om växlande grupper och lagarbete och dess metoder; timmar för fritt valt arbete, om nödvändigheten av att undervisningslokalerna är flexibla, etc. Allt detta har väl egentligen bara ökat ovissheten hos allmänheten. Det har faktiskt lett till att det finns skolstyrelser som i dag anser det nödvändigt att gå ut med en egen information i dessa frågor. Det är klart att en central information är bättre, ty kommunerna har i regel inte lika goda resurser för information som man har på centralt håll. I dagens tidningar kan vi också läsa att Lärarförbundet har påpekat att även lärarna fått knapphändig information. De har inte överallt ens fått den nya läroplanen. Men även till dem kommer väl informationen att breddas. Jag är alltså tacksam för statsrådets svar här i riksdagen, varigenom allmänheten får en offentlig redovisning av läget. Jag vill uttrycka den förhoppningen att den ökade informationen kommer ganska omgående i hela sin vidd, eller i varje fall i tillräcklig utsträckning. Min tredje fråga i interpellationen gällde den relativa betygsättningen. Anledningen till att jag har frågat vilka anvisningar man utfärdat om en riktig betygsättning är att det tycks vara hart när omöjligt att få den rätta synen på tillämpningen av den relativa betygsättningen att slå igenom ute i de olika skolorna.

Som en information till statsrådet vill jag ytterligare anföra att jag har läst ett referat från en debatt i samma ämne i en större Malmöskola. Där sade — enligt tidningsreferatet — både elever och lärare att vi har fått besked uppifrån att betygsskalan skall tillämpas enligt ett sådant procentuellt fördelningssystem. Nu vet jag, herr statsråd, att så inte är fallet. Skolans rektor, som var närvarande, påpekade också att det inte förelåg något besked uppifrån att man skall tillämpa den s.k, gausska kurvans fördelning på betygen i klassen. Men hur har då denna missuppfattning uppstått? Statsrådet sade i sitt svar att skolöverstyrelsen redan från införandet har informerat om betygsättningen. Javisst, herr statsråd, men har man gjort det på rätt sätt? Jag har från utredningsstadiet en minnesbild av att man när det gällde betygen talade om att skalan 1— 5 skulle komma att fördelas just efter den gausska kurvan, d.v.s. med vissa procent på ettor, tvåor o.s.v. Jag tror att man då spred den felaktiga uppfattningen att denna kurva skulle slå rätt även i den lilla klassen och i varje fall inom den egna skolan — men inte ens om man tar en hel skola slår denna kurva rätt. Det behövs nämligen minst 3 000 elever i jämförelsematerialet för att denna procentuella fördelning skall bli riktig. Med andra ord tror jag, herr statsråd, att man här, kanske helt av förbiseende, har underlåtit att gå ut med en riktig information redan från början. Därför är det nu ganska svårt att rätta till det hela. Jag är medveten om att det till och med kan vara bekvämt för någon enstaka lärare — jag säger bara att det kan vara det — att falla tillbaka på detta betygsystem. När Per kommer och säger till läraren att han har haft ett visst resultat på en skrivning och frågar varför han inte kan få ett visst betyg kanske vederbörande lärare säger: Vi har en viss fördelning, förstår du, och jag kan inte ge dig ett bättre betyg. Det rejäla och ärliga svaret skulle vara att säga till denne pojke: Du är enligt min uppfattning absolut inte värd ett bättre betyg. Herr statsrådet säger att detta missförstånd i debatten säkert kommer att rättas till genom den diskussion om betygsystemets vara eller icke vara som nu pågår. Jag tror att det kan vara riktigt, herr statsråd, därför att då måste ju blicken riktas även på det nuvarande systemet. Jag hoppas dock att man även inom departementet och inom skolöverstyrelsen är medveten om den besvär liga situation som här föreligger och som alltså har dröjt sig kvar på grund av att man från början inte fick riktig information. Jag tar ad notam beskedet från statsrådet att ytterligare information skall ges om nuvarande betygsystems tilllämpning och att denna information även skall föras vidare ut till eleverna. Jag anser att både svaret på mina två första frågor och herr statsrådets svar på den sista frågan i min interpellation är mycket betydelsefulla. Jag ber därför att än en gång få tacka herr statsrådet.
Herr talman! Jag skall hålla mig till själva informationsproblemet när det gäller läroplanen för grundskolan. Det är riktigt som statsrådet säger, att det förekommer information om den nya läroplanen i samband med studiedagar och på annat sätt — genom broschyrer, diabilder eller vad det nu är. Men vad som inte förekommer är att lärarna, de som skall arbeta efter den nya läroplanen, får den i sin hand. Man kan tycka att det är rimligt att varje arbetstagare inom sitt arbetsområde får tillgång till det material som han behöver ha för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Vi förväntar oss att lärarna skall arbeta i enlighet med läroplanen för grundskolan, gymnasiet och fackskolan, men lärarna får icke av arbetsgivaren tillgång till dessa skrifter på annat sätt än att de nya läroplanerna finns i ett eller möjligtvis två exemplar på biblioteket. Detta material torde varje lärare praktiskt taget dagligen behöva gå tillbaka till, läsa och sätta sig in i, men detta viktiga material tillhandahåller man honom inte. Detta är en allvarlig brist i den information man bör ge lärarna om de förändringar som nu genomförs i läroplanen. I stället gör vårt statliga utbildningsförlag på det sättet att man annonserar om att den kompletta läroplanen är utgiven av skolöverstyrelsen. Den är uppdelad på flera volymer. Den allmänna delen innehåller mål och riktlinjer, allmänna anvisningar för verksamheten i skolan, timplaner och kursplaner. När ni hör vad den innehåller kan ni naturligtvis säga att detta bör läraren känna till, detta bör han ha tillgång till i sitt eget bibliotek. Man erbjuder honom att köpa denna del av läroplanen för 16 kronor och de andra delarna till varierande pris. Över huvud taget är situationen i skolan den att man förväntar sig av lärarpersonalen att lärarna själva skall hålla sig med det material som skall användas i undervisningen. Jag kan inte anse att det är en riktig lösning att man kräver av personalen att den inhandlar de skrifter som behövs. I all synnerhet gäller detta om läroplanerna. Nu kan naturligtvis statsrådet säga: ”Detta är inte mitt bord, det är kommunernas bord, det är kommunerna som skall svara för dessa kostnader.” All right, det är så. Men hjälp då till att intressera kommunerna, de kommunala skolstyrelserna, för att fullgöra detta åtagande! Jag vet att det finns kommuner, som när en ny lärare tillträder en tjänst är så generösa att de tillhandahåller skolstadgan, alltså ett annat instrument som läraren behöver känna till för sitt arbete. Det är naturligtvis i och för sig tacksamt, ty annars måste ju läraren själv rekvirera Svensk författningssamling för att få veta sina skyldigheter och annat som hör till tjänsten. Detta är, anser jag, en orimlig situation, som det bör vara utbildningsministern angeläget att på det ena eller andra sättet rätta till så snart som möj ligt.
Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort eftersom herr Thorsten Larssons synpunkter ligger nära dem som jag själv förde fram. Låt mig emellertid först säga till herr Lidgard att det problem han tar upp har vi båda ungefär lika stora eller lika små möjligheter att hjälpa till att klara. Var och en av oss får väl — i den mån vi är kommunalt aktiva — efter sin förmåga söka bidra till lösningar av det slag som herr Lidgard är ute efter. Beträffande betygen har jag trots allt svårt att förstå att det skall vara så besvärligt att klargöra principerna. I vårt land genomför vi på en rad områden ständigt ganska komplicerade reformer och bestämmelser. Samhället i sig självt är komplicerat, och därav följer ofta att lösningarna på olika problem även de blir komplicerade. Här gäller det nu att i fråga om betygsättningen få ut till allmän kännedom att den omdebatterade principen inte skall tillämpas på den enskilda klassen, utan att det är fråga om en princip för hur betygsystemet, sett i ett större perspektiv, skall tillämpas i landet som helhet. Herr Thorsten Larsson underströk också detta med all önskvärd tydlighet. Men tyvärr finns missförståndet kvar på sina håll. Jag kan försäkra att jag använder varje tillfälle då jag är ute till att försöka få fram information om hur det i verkligheten förhåller sig. Skolöverstyrelsen har också nyligen givit ut en broschyr, där det i klartext slås fast vad principen innebär. Jag hoppas också att missuppfattningen åtminstone inte i fortsättningen skall behöva bli ett argument i betygsdebatten. Personligen anser jag att det finns många skäl som gör att man i olika sammanhang kan diskutera om betygsystemet är så lyckat. Vi genomför ju nu också den ändringen att vi slopar betygen i en stor del av grundskolan. Just därför att det från olika utgångspunkter verkligen finns anledning att diskutera betygsystemets utformning, praktiska tillämpning och framtida existens är det beklagligt om det i den debatten skulle användas argument som inte har förankring i verkligheten och som det inte finns fog för. Jag har velat säga detta till herr Thorsten Larsson. Jag tror inte att det finns några egentliga meningsskiljaktigheter på den punkten heller.

Herr talman! Eftersom herr Lundberg inte framställde något särskilt yrkande ber jag endast att få yrka bifall till utskottets hemställan. verkspropositionen behandlade för flera huvudtitlar gemensamma frågor,

Herr talman! Under den förevarande punkten 2 i statsutskottets utlåtande nr 27 rörande = lokaliseringsbidrag har Kungl. Maj:t föreslagit att riksdagen skall besluta att ramen för lokaliseringsbidrag under den femåriga försöksperioden vidgas till 225 miljoner kronor. Det innebär alltså en ökning med 25 miljoner kronor jämfört med det belopp som ursprungligen togs upp.

Vi fick då inte något gehör för vårt förslag, och utskottets talesman i första kammaren, herr Birger Andersson, menade att vi får ge oss till tåls. Vi voterade och det gick som det brukar gå: regeringens trupper fastslog att någon vidgning av ramen för lokaliseringsbidrag inte skulle ske. Nu har regeringen i tilläggsstat II föreslagit att man skall vidga ramen med 25 miljoner kronor, men fortfarande är det alltså ett glapp mellan arbetsmarknadsstyrelsens framställning och den linje som majoriteten här gått in för. De båda partierna i mitten har också nu följt upp med reservationer och krävt att lokaliseringsbidragen skall höjas till 250 miljoner kronor. Vi anser att det finns starka skäl för detta, ännu starkare skäl än i höstas. Vid den tidpunkt då förevarande utlåtande justerades fanns det ansökningar om bidrag på totalt 78 miljoner kronor. En del av detta belopp rör måhända projekt som inte blir aktuella innevarande budgetår, men vi tycker i alla fall att det är en avig ordning att man liksom med nypan skall plocka litet pengar då och då till lokaliseringsbidrag. Man borde lita på arbetsmarknadsstyrelsens bedömning så pass mycket att man kunde bifalla dess begäran. En otillräcklig bidragsram — det är ju fråga om en ram här — påverkar även långivningen, som behandlas under en annan punkt i detta utlåtande. Då ärenden som avser både bidrag och lån fördröjs och med hänsyn till utvecklingen inom främst skogslänens avflyttningsområden, d.v.s. de områden det här gäller, anser vi att aktiva insatser bör göras så snart som de yttre förutsättningarna tillåter det och att man inte på detta sätt bör skjuta upp aktuella projekt bara därför att ramarna inte räcker till. Vi tycker att det finns goda skäl för att arbetsmarknadsstyrelsen skall få vad den har begärt. Vi vidhåller alltså motionsförslaget att ramen skall utökas inte med 25 utan med 50 miljoner kronor. När det gäller punkt 3 i förevarande utlåtande finns det anledning att erinra om att 1968 års riksdag beslöt att uppdra nya riktlinjer för företagarföreningarnas verksamhet. I anslutning härtill erhöll föreningarna bemyndigande att utlämna lån ur hantverksoch industrilånefonden till ett maximibelopp av 150 000 kronor, vilket innebar en fördubbling av vad som tidigare gällt. Med hänsyn till detta har vi efter hand fått en följdverkan av dels den högre lånegränsen, dels de alltmer kapitalkrävande investeringarna i produktionsmedel, en följdverkan som har yttrat sig i behov av ökade lånemedel i företagarföreningarna. Den 28 november 1969 hemställde Företagareföreningarnas riksförbund i skrivelse till Kungl. Maj:t om en förstärkning av hantverksoch industrilånefonden för budgetåret 1969/70, att anvisas på tillläggsstat med ett belopp av — som det angavs — 28,6 miljoner kronor. Kommerskollegium tillstyrkte ett belopp av 15 miljoner kronor efter att ha inhämtat uppgifter från de olika företagarföreningarna i landet. Kommerskollegium anförde att i den mån företagens kreditsvårigheter ligger inom ramen för vad som åsyftas för att åstadkomma en dämpning av konjunkturen, utgör detta blott de resultat man velat nå med den förda politiken. Vi från mittenpartierna som motionerat på denna punkt har bedömt det som olyckligt att den ekonomiska åtstramningen i så hög grad som skett har drabbat kreditgivningen till nä ringslivet och då särskilt hårt de mindre och medelstora företagen. Det råder som bekant sedan hösten 1969 praktiskt taget kreditstopp i fråga om affärsoch sparbankernas utlåning till industrioch serviceföretagen. Resultatet härav är ju bl.a. att lån för nyinvesteringar avslås och att kundväxlar i många fall inte kan diskonteras. Dessa förhållanden har lett till uppkomsten av en grå marknad i fråga om pengar, onormala kreditrelationer mellan kunder och säljare samt en i vissa fall osund offertgivning, där man har krävt långa kredittider och ansett att dessa bör gå före hänsynen till prisanpassningen. Snabbt expanderande företag — och de är åtskilliga bland de mindre och medelstora företagen — har i många fall, som vi vet, en hög lånebelastning för gjorda investeringar i byggnader och maskiner. Dessutom har kravet på en snabbt stegrad omsättning krävt ökat rörelsekapital. Dessa företag drabbas självfallet hårt av det nuvarande höga ränteläget och av skärpta krav på annat sätt, samtidigt som de oftast måste ge höjda rabatter för att få snabb betalning för sina produkter. Den egenfinansiella expansionskraften är starkt beskuren, och företagen tvingas under rådande kreditförhållanden stagnera eller lägga ned sin verksamhet. Det föreligger alltså en risk för att sådana företag kommer i en allvarlig krissituation, vilken kan innebära att de trots god lönsamhet i övrigt, god ställning på marknaden o.s.v. tvingas inställa sina betalningar i ett i det närmaste överhettat konjunkturläge. Och det är inte bara för företagen som detta har en negativ verkan. Det får följdverkningar som inte är önskade för samhället i stort, och vi rubbar det nätverk som näringslivet utgör och som är en förutsättning för att det hela skall fungera i den samlade gemensamma produktionen. Det är därför som vi i motionerna har understrukit önskvärdheten av att föreningarna mycket snabbt kan tillföras ytterligare lånemedel, vil ka i första hand skulle komma till användning som kortfristig utlåning för täckande av partiell brist på rörelsemedel. Jag har sagt att lånen bör få specialkaraktär och löpa med en amorteringstid av tre till fem år. Detta förslag innefattas i motionen. Ett sådant förfarande ger företagarföreningarna möjlighet att genom kortfristiga lån klara likviditetskriser i de mindre företag som kan bedömas vara livskraftiga och utvecklingsbara. Vi anser att den summa som Företagareföreningarnas riksförbund har begärt är realistisk, men vi vill ändå med hänsyn till kreditläget och till herr finansministern Gunnar Strängs problem förorda en viss restriktivitet. Vi har alltså inte stannat för det belopp på 15 miljoner kronor, vilket kommerskollegium ansett skulle vara nödvändigt, utan vi föreslår ett investeringsanslag på 10 miljoner kronor under den här punkten. Utvecklingen har med full tydlighet visat att det lokaliseringspolitiska stödet hittills har varit otillräckligt. Det sade jag redan i december, när vi diskuterade tilläggsstat I. Jag vill upprepa att i förhållande till principbeslutet 1964 om totalt 800 miljoner kronor i lån och bidrag har vårriksdagen 1969 fastställt ett belopp av totalt 1100 miljoner kronor, varav 900 miljoner kronor för lån och resten till bidrag. Det innebär att bidragsramen har minskat med 100 miljoner kronor, medan låneramen i förhållande till det ursprungliga beslutet 1964 ökat med 400 miljoner kronor. Det stora behovet av förstärkt lokaliseringspolitik har i varje fall inte motsvarats av den vidgade totalramen. Den betydande arbetslöshet som «särskilt skogslänens inlandsområden fortfarande dras med bevisar detta. Storstadsregionerna i södra och mellersta Sverige bokstavligen ropar på folk, och där har man i dag inte några möjligheter att sätta stopp. Det innebär å andra sidan risk för en överhettad konjunktur och ytterligare svårigheter för samhället. Om de s.k. skogslänen och andra områden med sysselsättningssvårigheter skall kunna bestå på ett med andra regioner likvärdigt sätt behövs väsentliga förstärkningar i fråga om lokaliseringspolitiska insatser. Arbetsmarknadsstyrelsen har i skrivelse till Kungl. Maj:t sagt att man behöver väsentligt vidgade ramar. I höstas utvidgades låneramen med 100 miljoner kronor, vilket vi icke ansåg vara nöjaktigt. Vårt motionsyrkande gick ut på en höjning till 1100 miljoner kronor. Vid behandlingen av tilläggsstat II har vi nu framfört samma yrkande. Detta skall ses mot bakgrunden av att inneliggande ansökningar om lån vid den tidpunkt då statsutskottets utlåtande nr 27 justerades uppgick till totalt 279 miljoner kronor. Rambeloppet är för närvarande cirka 212 miljoner kronor. Det är alltså ett betydande glapp mellan vad som finns tillgängligt och det som egentligen skulle behövas. Vi tycker att det nu gällande systemet inte lämnar erforderlig rörelsefrihet i fråga om långivningen i anledning av inkomna eller aviserade ansökningar. Lokaliseringsstödets funktion som incitament gör att det aldrig bör uppstå fråga om att avslå eller uppskjuta behandlingen av en låneansökan på grund av otillräckliga beslutsfullmakter. Det har vi i vårt land helt enkelt inte råd med. Ramen bör därför vidgas så att det läge som råder för närvarande inte blir bestående. Vid statsutskottets behandling av detta ärende har socialdemokrater och företrädare för moderata samlingspartiet — med undantag av herr Kaijser på en punkt — helt gått in för Kungl. Maj:ts förslag, medan centerns och folkpartiets företrädare har avgivit reservationer i anledning av dessa motionsyrkanden. Utskottsmajoriteten har inte heller nu förebragt någon särskild motivering för avstyrkandet av motionerna; detsamma var fallet i höstas. Herr talman!

Herr talman! Som redan sagts här hade vi under höstriksdagen en diskussion om lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån. När vi i dag på nytt skall ta ställning till samma spörsmål, vill jag för min del inte dra upp någon stor debatt utan skall endast göra några randanmärkningar till de reservationer som anförts på de olika punkterna. Den föregående talaren har ju redan ganska utförligt behandlat de olika avsnitten, och jag har därför inte anledning att gå in i en mera utförlig diskussion. Kungl. Maj:t föreslår, såsom redan framhållits, att ramen för lokaliseringsbidrag skall vidgas från 200 miljoner till 225 miljoner kronor. I vår reservation på denna punkt föreslår vi en höjning till 250 miljoner kronor. Motivet till den höjning som vi föreslår är närmast den belastning på detta anslag som har redovisats i utskottets utlåtande. Av detta framgår att tillgängliga medel vid januari månads utgång uppgick till omkring 8 miljoner kronor, medan inneliggande ansökningar om bidrag uppgick till cirka 78 miljoner kronor. Det är väl alldeles klart, som också har påpekats, att en del objekt faller bort vid den fortsatta prövningen och att en del kanske inte heller blir aktuella under detta budgetår. Men nya ansökningar inkommer ständigt. Av den anledningen förefaller det alldeles uppenbart i detta läge att även den vidgning av ramen som föreslås i reservationen kan komma att visa sig otillräcklig. Jag skall inte gå in närmare på alla de skäl som kan anföras i detta fall, spe ciellt beträffande den fortgående utvecklingen i skogslänen, utan jag inskränker mig till att yrka bifall till reservationen. Beträffande statens hantverksoch industrilånefond har vi i motioner från mittenpartierna föreslagit att riksdagen vid behandlingen av tilläggsstat II måtte anvisa ett investeringsanslag på 10 miljoner kronor till denna fond. Kommerskollegium har ju också beträffande dessa fondmedel efter framställning från Företagareföreningarnas = riksförbund hemställt om en förstärkning av fonden med 15 miljoner kronor, en framställning som departementschefen inte ansett sig kunna tillstyrka. Den ekonomiska åtstramningen har självfallet i hög grad drabbat kreditgivningen till näringslivet. Detta gäller i särskilt hög grad de mindre företagen, som i allmänhet är mera konjunkturkänsliga och har större svårigheter att klara sin kreditförsörjning än vad flertalet av de stora företagen har. Sedan hösten 1969 råder praktiskt taget kreditstopp i fråga om affärsoch sparbankernas utlåning till industrioch serviceföretag av denna art. Det förhållandet leder till att många företag med ett kanske i och för sig gott marknadsläge — särskilt gäller detta nystartade företag med otillräckligt rörelsekapital och sådana som ännu inte har hunnit konsolidera sin ställning — kommer i ett svårt läge när det gäller att klara det akuta kapitalbehovet. Det har också lett till uppkomsten av, som här redan har sagts, en grå marknad i fråga om pengar, vilket i sin tur leder till onormala och osunda kreditrelationer mellan kunder och säljare där kanske inte alltid det låga priset blir avgörande utan krediterna måhända spelar en större roll vid vissa affärsuppgörelser. Svårigheterna för den kategori av företag, som det här närmast gäller, att skaffa nödiga rörelsekapital på rimliga villkor vållar besvärligheter och bekymmer på många områden och kan även leda till att lokaliseringspolitiska strä vanden i övrigt från samhällets sida motverkas. Syftet i motionerna och reservationen är närmast att tillföra företagarföreningarna medel och på så sätt i första hand möjliggöra en kortfristig kreditgivning för att i någon mån täcka den brist på rörelsemedel som uppstått genom den strama kreditpolitiken. Medlen skulle sålunda främst användas för att lösa likviditetskriser genom kortfristiga lån till mindre företag som bedöms vara livskraftiga och utvecklingsbara. Sannolikt kommer det att visa sig att den föreslagna summan är otillräcklig, men vi vill gärna medge att en viss restriktivitet i det rådande kreditläget ändå kan vara försvarbar.

Man kan naturligtvis göra gällande att en kreditgivning av det slag som här har antytts inte överensstämmer med kreditpolitikens allmänna målsättning. Gentemot detta kan invändas att det rör sig om relativt små belopp. Dessutom kan man här tala om kreditprioriteringar för att tillgodose allmänna intressen — lika väl som man gör samma sak på andra områden av vital betydelse för samhället.

Herr talman! Jag är med bland reservanterna vid punkten 2 i utskottets utlåtande, och jag har jämte mina partikamrater i utskottet reserverat mig också vid punkten 3. Jag skall därför be att med några ord få motivera vårt ställningstagande.

En sådan proposition har också framlagts och däri föreslås att man skulle vidga ramen för bidragsmedel med ytterligare 25 miljoner kronor. Då vi i december diskuterade frågan fanns 18,6 miljoner i disponibla medel, vill jag minnas. Då låg ansökningar inne om bidrag med 51 miljoner kronor. Vi hade emellertid klart för oss att nya medel för ändamålet relativt snart skulle stå till förfogande. När vi nu skall fatta beslut finns kvar 8 miljoner kronor i disponibla medel, och med det av regeringen föreslagna beloppet skulle man disponera sammanlagt 33 miljoner kronor. Då detta förslag behandlades i utskottsavdelningen fanns ansökningar inne om bidrag på sammanlagt 67 miljoner kronor. Under den vecka som har gått mellan behandlingen i avdelningen och behandlingen i statsutskottets plenum har detta belopp ökat till 78 miljoner kronor. Enligt min uppfattning är glappet — eller vad man vill kalla det — mellan de önskade 78 miljonerna och de disponibla 33 miljonerna alltför stort. Ansökningarna om dessa 78 miljoner innehåller säkerligen många obekanta faktorer, vilket de föregående talarna påpekat. Vi har ingen uppgift om hur mycket som begärts från statliga företag, som skulle kunna få pengar på andra vägar. Jag vet inte heller hur mycket som gäller rent orealistiska förslag, vilka inte kan tänkas erhålla bidrag. Någon redogörelse för relationen mellan äskade bidrag och sådana som verkligen beviljats under de gångna åren har jag inte heller sett. En sådan redogörelse skulle kanske kunna ge en riktlinje för hur man skall bedöma det verkliga behov som ligger bakom de 78 miljonerna — eller vad beloppet kan vara i dag; det har i alla fall gått en vecka sedan statsutskottet hade sitt plenum. För mig har det enda möjliga varit att gå på de siffror som föreligger — äskade 78 miljoner och disponibla 33 miljoner. Jag tycker inte att risken att bidragsansökningar skall avslås med den huvudsakliga motiveringen att pengar inte finns bör få föreligga. Jag delar helt herr Nils-Eric Gustafssons uppfattning i det avseendet. Jag har fullständigt klart för mig att det kan finnas andra motiv som gör det naturligt att avslå ansökningar, men jag anser inte att det är riktigt att bristen på pengar just i detta sammanhang skall vara det egentliga motivet. Därför har jag, herr talman, anslutit mig till den reservation som är fogad vid utskottets utlåtande i punkten 2.

Det var ett s.k. olycksfall i arbetet som gjorde att vi inte skrev under motionen; en överenskommelse förelåg, men den blev inte fullföljd. Vi skulle alltså ha varit med, och därför är det naturligt att vi reserverar oss tillsammans med mittenpartierna på den punkten. Både herr Nils-Eric Gustafsson och herr Per Jacobsson har ju utförligt motiverat reservationens ställningstagande. Att de mindre företagen ofta har det mycket svårt med sina lånemöjligheter känner vi alla till. Jag har haft tillfälle att ta del av de svårigheter som man har också inom mitt län på detta område. Det har av alla dessa skäl förefallit helt naturligt att vi anslutit oss till den reservation som är fogad vid punkten 3. När det gäller punkten 4 kan man säga att skillnaden mellan disponibla medel och de medel som äskats för lån är ännu större — ungefär 77 miljoner. Å andra sidan täcker de disponibla medlen ungefär tre fjärdedelar av vad som äskats. Jag tycker att situationen inte är oroande på riktigt samma sätt som när det gäller bidrag, där de disponibla medlen i själva verket bara skulle ha täckt två femtedelar av vad som önskats. Därför har jag inte biträtt reservationen här. Herr talman! Vid punkten 2 ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som motionär i fråga om anslag till statens hantverksoch industrilånefond vill jag säga några ord. Jag har i motion I: 465 yrkat att tillläggsanslaget skulle bli 15 miljoner kronor till fonden, att användas i första hand för kortfristig utlåning till företag som temporärt lider brist på rörelsekapital men som är rationellt skötta och bedöms vara lönsamma och utvecklingskraftiga. Herrar Nils-Eric Gustafsson och Per Jacobsson har utförligt motiverat varför ett tilläggsanslag bör ges, och jag kan i allt väsentligt instämma i vad de har sagt. Men jag vill tillägga ett exempel på sådana företag vilka kommer i kläm på grund av en kreditpolitik som i och för sig, såsom situationen utvecklat sig, har blivit nödvändig. Den internationella utvecklingen i förening med den av regeringen förda ekonomiska politiken gör att vi måste acceptera kreditrestriktionerna. Men när statsutskottet som motivering för att avslå motionen om anslag säger att en allmän justering av utlåningsnivån inte nu bör övervägas, så svarar man inte på vad jag i motionen avser och yrkar. Jag ser saken så att om man vill ha en viss grad av restriktivitet i krediter na i dagens ekonomiska läge, skall detta drabba något så när rimligt och lika hårt på alla håll.

I Sjuhäradsbygden kring Borås finns exempel på sådana företag. En rad textilföretag, välskötta, ledda av driftiga företagsledare och väl anpassade till marknadsutvecklingen, har i de flesta fall trots svårigheter visat förmåga att klara sig i konkurrensen. Men de allmänna svårigheter som väntas för TEKO-industrin har föranlett en utredning om denna industris problem, och finansministern har aviserat en proposition om särskilda åtgärder till stöd för TEKO-industrin. Att i det läget tilllåta att ett nästan totalt kreditstopp kan göra det omöjligt för dessa företag att fortsätta sin verksamhet kan varken vara rimligt eller ur samhällets synpunkt motiverat. Medan gräset gror dör kon, heter det. Risken är här att företagen i avvaktan på de — som jag hoppas — välbetänkta åtgärder som propositionen kommer att innehålla till stöd för industrin lämnas åt sitt öde i denna situation. Jag tycker, herr talman, att även regeringspartiet i ett sådant läge borde kunna vara med om en punktinsats för att undvika icke avsedda resultat av kreditrestriktionerna. Jag har yrkat 15 miljoner kronor i enlighet med kommerskollegii förslag, men det finns en reservation på 10 miljoner kronor som har samlat de tre oppositionspartierna. Eftersom jag inser att jag inte har någon utsikt att få bifall till 15 miljoner kronor, kommer jag vid omröstningen att stödja reservationen.

Herr talman! Debatten om lokaliseringsramarna tycks bli en av de fasta programpunkterna här i riksdagen, något av en följetong, kan man säga. Motionerna tillför väl inte debatten något nytt. Utlåtandena utmynnar i en majoritetsuppskattning av behovet av ramökningar och reservanterna vill ha mer, om inte annat så för säkerhets skull. Behovet att vidga ramen för lokaliseringsbidrag har reservanterna sökt härleda från uppgiften om summan av inneliggande ansökningar. Resonemanget förenklas i stort till att den tillgängliga ramen alltid skall vara större än summan av de belopp som man har ansökt om. Majoriteten har inte anslutit sig till denna i och för sig anslående räknekonst utan i stället litat till uppskattningar av vad som rimligtvis kan bli aktuellt för den tid det gäller. De inneliggande ansökningarna är delvis sådana att beslut inte kan — i vissa fall inte bör — fattas under detta budgetår. Delvis måste prövningen komma att innebära prutningar av anslag, delvis kan andra finansieringsmetoder behöva prövas. Det finns ingen anledning att inför avslutningen av försöksperioden och bara någon månad innan riksdagen får ta ställning till den fortsatta verksamheten anvisa ramar i något slags skyltsyfte, även om jag förstår att det alltid är tacksamt att peka på att man ville mera fastän det inte behövdes. Egentligen är det ingen saklig motsättning i denna fråga. Reservationen får väl — om man vågar säga det — tas som ett inslag i den begynnande valrörelsen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag under punkt 2. I fråga om lokaliseringslån är argumentationen i reservationen enbart den att ramen bör vidgas för säkerhets skull, för att få så att säga rörelsefrihet. Det fordras inga fler kommentarer. Jag kommer att yrka bifall till utskottets förslag även under punkt 4.

Herr talman! Herr Birger Andersson talar om en majoritetsuppskattning. Det ger mig anledning fråga om man verkligen försökt göra någon uppskattning i detta fall. Han talar också om en räknekonst som leder reservanterna fram till de resultat de har kommit till. Jag tycker inte att man behöver anstränga sig särskilt mycket för att konstatera att siffrorna här talar sitt klara och entydiga språk. Den tillgängliga bidragsramen utgjorde vid januari månads utgång 8 miljoner kronor, och inneliggande ansökningar omfattade ett belopp av 78 miljoner kronor, alltså 70 miljoner kronor mer än som fanns tillgängligt.

Vi skall komma ihåg att under den tid som återstår till budgetårets slut kommer det säkerligen in åtskilliga nya ansökningar, kanske till väsentliga belopp, vilka man också måste ha möjlighet att tillgodose inom ramen. Jag tror inte att man skall betrakta det resultat som vi från reservanternas sida har kommit fram till såsom något uttryck för en begynnande valrörelse, utan det är endast ett uttryck för en realistisk bedömning av den faktiska situationen.
Herr talman! Låt mig först till herr Birger Andersson säga, att förmodligen avser också han att delta i valrörelsen. Jag kan inte tolka hans anförande på något annat sätt. Men det må vara hänt. Vi skall väl alla i den här salen försöka delta i valrörelsen. Jag skulle med anledning av herr Birger Anderssons yttrande om räkneexempel vilja säga att det väl ändå är litet besvärligt för honom att motivera sin ståndpunkt i detta avseende. Vi har ju klara siffror som säger att det finns ett visst behov och att det kommit in så och så många ansökningar vilka omfattar så och så stora belopp. Detta kan man knappast komma ifrån. Det är också sant att olika projekt för närvarande avslås eller måste vänta därför att ramarna inte räcker, och det kan inte vara ur samhällets synpunkt särskilt lyckligt. Herr Birger Andersson talade i december om — och det gjorde även utskottet i sin skrivning vid det tillfället — ”hittills överblickbara behov”. Om jag inte hörde alldeles fel använde herr Birger Andersson ordet ”överblickbara” också i dag. Men faktum kvarstår att tilläggsstat II har närmat sig vår linje. Man har lagt på 25 miljoner kronor när det gäller lokaliseringsbidragen, trots att det inte har gått så lång tid sedan man ”överblickade” behoven. Vad är det som säger att reservanterna inte också nu har lika god möjlighet att överblicka dessa behov och att det då skulle vara rimligare med 250 miljoner kronor som ram för lokaliseringsbidragen? Man skall nog inte underskatta den linje som reservanterna företräder. Jag tycker att det är mer och mer som talar för att reservanternas linje är mera realistisk, mer i takt med utvecklingen och med den verksamhet som det här är fråga om.

Herr talman! Jag har inte tidigare varit med på någon reservation som yrkat på ökning av denna bidragsram. När riksdagen så sent som i december fattade beslut i frågan sist gjorde vi det emellertid under uttrycklig hänvisning till att vi i januari skulle få veta hur problemet skulle lösas. När jag nu vid behandlingen av detta ärende fått se de siffror som lagts fram, har det för mig tett sig naturligt att följa det förslag som framförs i reservationen. För mig har det inte — en beskyllning som här riktats mot annat håll — varit fråga om något småfiffligt överbud. Jag håller mig helt inom ramen för vad jag kan stå för. Det är ju långt ifrån så att anslagen är och alltid bör vara större än ansökningarnas belopp. Också jag har klart för mig att en rätt stor del av ansökningarna av olika skäl kan falla bort under behandlingen. Men med det siffermaterial som nu förelegat har jag inte kunnat göra annat än att biträda reservanternas förslag om en ytterligare höjning av bidragsramen.
Herr talman! Det finns ingen egentlig anledning att ytterligare förlänga denna debatt. Jag vill här bara framföra några korta repliker. De närmast föregående talarna vet lika väl som jag att av inneliggande ansökningar kommer en hel del att bli föremål för mycket utdragna undersökningar. Det finns därför ingenting som säger att det just nu — eller om några månader — är aktuellt med en ökning av detta anslag. Många av ansökningarna är också av den karaktären att de icke alls kan bifallas. När jag i december talade om den överblickbara situationen, underströk jag samtidigt med kraft att om pengarna icke räckte så fanns det möjlighet att i början på detta år höja anslaget. Kungl. Maj:t har nu begärt 25 miljoner. Reservanterna vill dubbla. De är tydligen goda bridgespelare.

Det är detta som gjort att vi inom utskottsmajoriteten har kommit fram till den uppfattning vi har. För herr Kaijser vill jag vidare påpeka att en av hans partikamrater i utskottet framförde det kanske allra kraftigaste argumentet för att inte gå längre än vad majoriteten föreslår.

Herr talman! Statens hantverksoch industrilånefond, som punkten 3 gäller, samt = företagarföreningarna = tillföres pengar på två vägar. Den ena vägen är att riksdagen varje år beviljar anslag. För detta budgetår har anslagits 20 miljoner kronor. Den andra vägen är tillförseln av medel i form av räntor och amorteringar för tidigare beviljade lån. För detta budgetår har den för fördelning på företagarföreningarna tillgängliga summan utgjort 23 miljoner kronor. Härav har allt fördelats, utom 1,8 miljoner kronor. Fördelningen innebär inte att pengarna är utlånade. De är endast fördelade på företagarföreningarna som därefter huvudsakligen lånat ut dem. De medel som flyter in som amorteringar och räntor inkommer under hela budgetåret, och det kommer alltså även under fortsätttningen av detta budgetår in pengar. Pengarna är således inte slut. Som jag ser det finns det två skäl till att bevilja anslag under tilläggsstat. Det ena är att pengarna tagit slut, det andra att någonting speciellt har hänt under budgetåret som motiverar ett särskilt tilläggsanslag. I detta fall har det särskilda inträffat, att kreditförhållandena har åtstramats. Det är naturligtvis en mycket allvarlig sak för den det drabbar. Jag tror emellertid inte som herr Ernulf att det är möjligt att plocka ut vissa grupper och säga vilka som är hårdast drabbade av kreditrestriktionerna. Den anslagshöjning som nu begärts på tilläggsstat omfattar i en motion 75 procent och i en annan 50 procent av det för budgetåret beviljade anslaget. Det är alltså en högst betydande höjning av anslaget, om man ser det i den relationen. Förhållandena på kreditmarknaden blir naturligtvis inte bättre av att man vidgar möjligheterna att låna pengar. Tvärtom blir de svårare. Om man vidgar möjligheterna att låna pengar, skjuter man kreditproblemen framför sig eller skjuter över dem på någon grupp, som inte har möjlighet att komma till dessa lånetillfällen. Det är det principiella skälet till att statsutskottet stannat för att inte tillstyrka de två motionsyrkanden som finns under denna punkt.

Herr talman! Herr Wåågs anförande uppfordrar mig till några kommentarer. De mycket hårda kreditrestriktioner som vi i dag har med praktiskt taget kreditstopp för affärsbankernas utlåning drabbar inte som herr Wååg påstod alla företag lika. Det är utan tvekan så att restriktionerna hårdast går ut över de företag som väsentligen har sina krediter i bankerna. Det är de mindre och medelstora företagen. De har relativt sett mycket liten tillgång till obligationsmarknaden och till ATP fondens medel. De har visserligen möjlighet att få vissa krediter via Industrikredit och Företagskredit. Men dessa instituts överslussning av ATP-medel till denna företagssektor motsvarar inte alls dess produktiva insatser eller företagens relativa behov av krediter, utan dessa företag får till övervägande del sina institutionella krediter genom bankerna. Vilka är det då som kreditrestriktionerna i första hand riktar sig mot? Jo, det är uppenbarligen penningmarknaden och affärsbankerna. Vi kommer under våren in i en mycket svår situation med stora påfrestningar när det gäller inbetalning av restskatter, fyllnadsinbetalningar 0. s. v. Företagens bankkon ton är på grund av de hårda kreditrestriktionerna nu tömda och bankernas likviditet så pass ansträngd att de inte i större utsträckning kan medverka till finansiering av uppbördsposterna. Det är detta som Företagareföreningarnas riksförbund och även företagarföreningarna har framhållit. När herr Wååg säger att det i dag finns medel att fördela ute hos företagarföreningarna, svär detta helt och hållet mot vad Företagareföreningarnas = riksförbund nyligen konstaterade, när förbundet begärde en betydande förstärkning — jag tror det var 28 miljoner kronor — av föreningarnas långivning under innevarande budgetår. Detta är alltså uppgifter som företagarföreningarna har sammanställt och delgivit Företagareföreningarnas riksförbund. Dessa uppgifter har meddelats kommerskollegium och föranlett dess förslag. Här föreligger således en betydande brist på lånemedel hos företagarföreningarna. Det vore fullt motiverat att i nuvarande kreditläge ge fonden den förstärkning reservanterna yrkar på.

Herr talman! Vid punkten 1 i detta utskottsutlåtande har fogats en reservation. Under denna punkt föreslås att medel anvisas för omändring av byggnader på Svea livgardes område vid Sörentorp, så att de kan tas i anspråk för central polisutbildning. Kostnaderna för projektet har preliminärt beräknats till 12 miljoner kronor. Frågan gäller alltså en flyttning av den nuvarande polisutbildningen från en plats till en annan inom det egentliga Stockholmsområdet. Anledningen till reservationen är att vi anser att det finns fog för att noga pröva huruvida inte en utbildning av den här arten skulle kunna förläggas till någon annan plats i landet. Riksdagen har så sent som år 1969 givit Kungl. Maj:t till känna att åtgärder i decentraliserande syfte kan och bör vidtagas och att en väsentligt ökad lokalisering utanför huvudstadsregionen borde övervägas vid en tillväxt av den statliga centralförvaltningen. Detta riksdagens uttalande bör rimligtvis innebära att regeringen och vederbörande myndigheter när det gäller ändrad 1okalisering av en verksamhet av den här arten är skyldiga att noga pröva möjligheterna att förlägga densamma utanför Stockholmsområdet. Det är klart att myndigheternas sätt att handskas med frågor av det här slaget och det sätt på vilket de söker förverkliga riksdagens uttalade intentioner kan få stor betydelse för samhällsutvecklingen i stort. Det skall inte heller fördöljas att just denna fråga har ett speciellt intresse, när nu ett ärende av detta slag för första gången aktualiseras efter det tidigare citerade riksdagsuttalandet. Det är väl möjligt att Kungl. Maj:t har prövat detta ärende från decentraliseringssynpunkt, men denna prövning har i varje fall inte — som vi uttrycker det i reservationen — ”bedömts ha sådan vikt att den särskilt redovisats i propositionerna 1 och 2”. Vi reservanter har nog den uppfattningen att vilket resultat denna avvägning än ger bör den med hänsyn till den principiella betydelse som denna fråga har för framtiden klart redovisas och underställas riksdagen. Självfallet bör en sådan redovisning föregås av en dokumenterad utredning. I detta ärende är läget också det att den polisutbildning som pågår här i Stockholm tills vidare kan fortsätta i de lokaler som för närvarande disponeras. Det är alltså inte någon överhängande brådska i detta fall. Ett uppskov till höstriksdagen skulle såvitt jag förstår inte innebära några större olägenheter. Det är med denna motivering vi anser att förslaget om medelsanvisning i varje fall inte på nuvarande utredningsmaterial bör bifallas. Reservationen utmynnar i ett yrkande om bifall till de motioner som har avgivits i detta ärende, således avslag på Kungl. Maj:ts förslag i denna del.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
Herr talman! Herr Per Jacobsson har efterlyst en närmare motivering till förslaget beträffande denna polisskola. Den motiveringen skall jag be att få lämna omedelbart. Även om behovet av nya lokaler för polisskoleutbildningen inte har ifrågasatts, vill jag i alla fall först belysa den frågan. Den utbildningsreform som genomfördes den 1 juli 1967 medför att antalet elever vid polisskolan kommer att öka väsentligt, framför allt från den 1 juli 1972, då de polismän som har fått grundutbildning enligt den nya utbildningsordningen skall börja genomgå den s.k. högre poliskursen, som är en påbyggnad av grundutbildningen och som är obligatorisk för samtliga polismän. Polisutbildningsreformen innebär också att grundutbildningen har fått en väsentligt annan utformning än tidigare. Den nya grundutbildningen präglas av ett större inslag av praktiska Övningar och framför allt en bättre samordning av den teoretiska och den praktiska utbildningen. Vid den nuvarande polisskolan i Solna, som tillkom år 1965, saknas i stort sett förutsättningar för att genomföra grundutbildningen på det sätt som har avsetts. Resurserna vid huvudskolan i Solna kommer för övrigt endast att räcka till för den utbildning som ligger efter grundutbildningen. Hittills har grundutbildningen skett i provisoriska lokaler i Solna, den s.k. Hagaskolan, och i Sundbyberg, den s.k. Albyskolan, och med utnyttjande av Sörentorpsterrängen för praktiska övningar. Behovet av nya lokaler för grundutbildning inom polisväsendet är alltså klart dokumenterat, och med hänsyn till den ökning av antalet elever som sker under budgetåret 1972/73 är det mycket angeläget att nya lokaler ställs till skolans förfogande så snart det över huvud taget är möjligt. I sitt betänkande Statlig stadsdel har statens Järvafältsdelegation efter ingående överväganden föreslagit att Svea livgardes område vid Sörentorp tas i anspråk för polisutbildning under en övergångstid av 15 år. Även om området på längre sikt enligt Järvafältsdelegationens uppfattning bör tas i anspråk för annat ändamål är det inte försvarligt att låta byggnaderna stå oanvända, i all synnerhet som de flesta av dem är i gott skick. Ianspråktagande av området för polisutbildning befanns vara det lämpligaste av de förslag som diskuterades av delegationen och skulle också kunna genomföras till relativt begränsade kostnader. Om byggnaderna av <decentraliseringsskäl inte får användas till polisskola kan de rimligtvis inte heller få användas för annat förvaltningsändamål. Och vad skall de då användas till? I anledning av Järvafältsdelegationens förslag har byggnadsstyrelsen och rikspolisstyrelsen bedrivit ett intensivt planeringsarbete, som redovisades till Kungl. Maj:t under hösten. Det har vid detaljplaneringen ytterligare bestyrkts att området skulle passa alldeles utmärkt för polisutbildning. Vid mina överväganden i denna fråga har jag givetvis också undersökt hur angeläget det är att förlägga denna skola till Stockholmsområdet. Vid denna bedömning har jag, som framgår av statsutskottets utlåtande, varit i kontakt med delegationen för lokalisering av statlig verksamhet. Skälen för att förlägga polisutbildning till Stockholmsområdet har delvis redovisats i statsutskottets utlåtande. Jag vill nu gärna närmare utveckla skälen. Först vill jag särskilt understryka att skolans behov av lärarkrafter inom vitt skilda områden knappast kan till godoses på någon annan ort i landet. Undervisningen fullgörs nämligen i mycket stor utsträckning — cirka 35000 timmar av totalt cirka 60 000 timmar — av timlärare som är specia lister på olika områden. I de polisiära ämnena kommer åtskilliga av dessa från rikspolisstyrelsen och Stockholms polisdistrikt. Vidare utnyttjas cirka 40 jurister som timlärare. I ämnen som psykologi, psykiatri, medicin, rättsmedicin, sociologi och socialkunskap anlitas en rad experter som timlärare. För att klara de praktiska avsnitt som är inlagda i den teoretiska undervisningen krävs tillgång till instruktörer, erfarna i polistjänst. Stockholms polisdistrikt har de resurser som behövs för detta liksom för att klara den rena praktikutbildningen som pågår i åtta veckor. En ändrad lokalisering skulle som framgår av det sagda i flera fall framtvinga en sänkt målsättning inom väsentliga områden av polisutbildningen. En polisskola i Ulriksdal ger också fullgoda möjligheter att driva den regionala och lokala fortbildning inom Stockholmsområdet som är en nödvändig förutsättning för vidmakthållande och förbättrande av polismännens färdigheter. Polisskolornas nära anknytning till rikspolisstyrelsen har tillmätts viss betydelse liksom också de förstärkningsoch beredskapsaspekter i förhållande till Stockholms polisdistrikt som särskilt nämnts i utskottets utlåtande. Tidsfaktorn och de totala kostnaderna för projektet har givetvis också i viss mån inverkat på bedömningen. Vid bifall till förslaget kan grundutbildningen i dess nya form anordnas vid polisskolan i Ulriksdal redan den 1 september 1970. Det bör också framhållas att en eventuell decentralisering av grundutbildningen och den övriga utbildning som enligt de i propositionen redovisade förslagen kan förläggas till polisskolan i Ulriksdal skulle innebära en splittring av polisskoleorgani sationen. Det bör nämligen inte komma i fråga att man inte utnyttjar polisskolan i Solna vilken, som tidigare nämnts, färdigställts för sitt ändamål så sent som år 1965. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att det finns goda möjligheter att vid polisskolan i Ulriksdal ganska snart skapa goda förutsättningar för att också i framtiden bedriva den centrala, regionala och lokala utbildningsverksamhet som för närvarande genomförs i Stockholmsområdet. Om polisskolan i Ulriksdal inte kommer till stånd skulle detta få svåra konsekvenser för utbildningsverksamheten. Det ökade utbildningsomfånget ställer redan från och med 1970/71 krav på nya lokaler utöver de provisoriska som redan nu utnyttjas på flera platser i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Målsättningen för utbildningen av polisaspiranter har hittills inte kunnat uppfyllas, främst på grund av bristen på övningsterräng och yttre utbildningsanordningar. Skulle polisskolan i Ulriksdal inte utföras blir resultatet en lägre utbildningsstandard för den polisiära grundutbildningen och också för vissa andra utbildningsområden. Det kan förutsättas att annat lämpligt område i Stockholmstrakten eller på annan plats inte kan ställas till förfogande redan år 1970. Nybyggnad för motsvarande utbildningsomfång som polisskolan i Ulriksdal kan erbjuda torde ta minst fem år och medföra avsevärt högre kostnader än de 14 miljoner kronor som polisskolan i Ulriksdal kostar i ombyggnad. Utbildningssituationen är för närvarande svår, och den skulle bli ohållbar om inte polisskolan i Ulriksdal kommer till stånd år 1970.

Herr talman! Den redovisning av den planerade omläggningen av polisutbildningen, som statsrådet här gör, har jag naturligtvis ingenting att erinra emot. Det är möjligt att de byggnader som det här är fråga om är användbara och också i vissa avseenden lämpliga för detta ändamål, men jag tycker inte att den omständigheten i och för sig kan vara helt avgörande i detta sammanhang. Vi får ändå inte a priori anse det helt självklart att så snart byggnader blir lediga i Stockholmsområdet dessa nödvändigtvis skall användas för den svällande förvaltningsapparaten. Jag hade egentligen inte för avsikt att ta upp någon diskussion om de skäl som kan anföras för att denna utbildning skall ligga kvar i Stockholm. Många sådana skäl kan givetvis anföras, och jag vill inte bestrida att åtskilliga av dem också kan ha betydelse. Vad vi här närmast vill diskutera är emellertid principerna i detta fall och den prövning som bör föregå varje ärende av denna art innan riksdagen skall ta ställning. De skäl som statsrådet anfört för att skolan bör ligga i Stockholmsområdet har i huvudsak också redovisats inför utskottet. Jag medger, som jag redan sagt, att åtskilliga av dem har betydelse. Men vi som företräder reservationen har å andra sidan inte kunnat anse att dessa skäl är helt övertygande i dessa sammanhang. Rent allmänt kan man säga att när det gäller frågor av denna art kommer det alltid att kunna radas upp en massa skäl mot att flytta ut verksamhet av vad slag det vara må från den ort där den sedan länge är etablerad. Faller man utan vidare för denna argumentering, utan en noggrann prövning av alla de skäl som kan ställas emot varandra, lär det aldrig bli möjligt att genomföra någon omlokalisering från dessa områden. Då är, såvitt jag förstår, också riksdagens uttalade mening enbart ett slag i luften. Det är klart att en prövning av detta slag alltid måste bli besvärlig, eftersom det finns så många svårvägbara komponenter. Jag tror ändå att det bör sägas ifrån att det kan finnas hållbara motiv för att flytta ut verksamheter av skilda slag från Stockholmsområdet, även om det i vissa avseenden kan innebära en eller annan olägenhet. De svårigheter man nu kämpar med inom storstadsområdena är av den arten att något verkligt radikalt måste ske. Jag tror inte på någon revolution på detta område, jag tror inte att det kommer att hända så särskilt stora saker. Det finns nämligen en konservativ säkerhetsspärr inbyggd hos alla de människor och alla de myndigheter som träder i funktion i dylika situationer. Det innebär väl i viss mån en garanti för att det inte skall hända några mera revolutionerande saker. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Under den rubrik som vi för närvarande diskuterar ryms en lokaliseringsfråga, visserligen inte av särskilt stor materiell omfattning men ändå principiellt viktig. Justitieministern, som här har givit den motivering vi saknade i proposition 2, vill ha riksdagens godkännande till lokaliseringen av polisutbildning, och han vill att de lokaler som blir 1ediga vid Svea livgardes utflyttning från nuvarande område på Järvafältet skall tas i anspråk. Det begärs också medel för en ombyggnad, till en del redan under nuvarande budgetår. Detta förslag har, som jag antydde tidigare, kommit till riksdagens prövning utan någon egentlig motivering i proposition 2. I anledning av denna proposition har en motion väckts av herr Lindblad och andra från folkpartiet med förslag att man i fråga om förläggningen av denna utbildning borde kosta på sig en grundlig prövning av olika alternativ, så som herr Per Jacobsson redan tidigare har utvecklat. Jag vill peka på att det för närvarande pågår en debatt i vårt land om behovet av decentralisering och om hur tillväxten av storstadsregionerna bör hejdas. Vi från centerpartiet har vid behandlingen i statsutskottets tredje avdelning ansett oss böra stödja de yrkanden som framförs i herr Lindblads motion. Det innebär att man avstyrker förslaget i proposition 2 under denna rubrik och att man i stället begär att riksdagen skall avlåta en skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om skyndsam utredning av möjligheterna att lokalisera den grundläggande polisutbildningen till Gävle eller Östersund. Vi tycker att principiella skäl verkligen borde få komma till sin rätt när man tar ställning till en dylik fråga och att det bör finnas en klar motivering för ett Kungl. Maj:ts förslag innan riksdagen med gott samvete kan inta den ena eller andra ståndpunkten. Vi har en känsla av att polisutbildningen utan större olägenhet skulle kunna förläggas till annan ort än Stockholm. Det borde i vissa större landsortsstäder finnas lärakrafter. Polisen skall ju i sin tjänstgöring inte bara syssla med storstadsförhållanden. Det kunde därför kanske vara av ett visst värde att denna utbildning förlades till en plats där man fick en något bredare och mer differentierad miljö för själva undervisningen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få instämma i det yrkande om bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen som framställts av herr Per Jacobsson. Men, herr talman, jag vill därutöver fortsätta något. Centerpartiets ledare, doktor Hedlund, har ånyo ”överraskat” en del tidningsskribenter och naturligtvis också en del framstående partiföreträdare genom att i förra veckan inför Stockholmsavdelningen av partiet klargöra hur vi tänker oss etableringskontroll på försök i Storstockholm, ett yrkande som återfinns i centerpartiets partimotion om lokaliseringspolitiken och i ett par enskilda motioner från vårt parti. Denna överraskning är i viss mån — om man så får säga — förvånande. Det är ju ingen hemlighet att centerpartiet under en lång följd av år har drivit frågan om en riktigare regional fördelning av näringsliv och resurser för att ge landets olika delar en möjlighet att fortleva. Rätten för ett företag att etablera sig i Storstockholmsområdet är en del av vårt stora lokaliseringspolitiska program. Vi ser, precis som förut, stimulansåtgärderna som det väsentliga. Men vi har inte velat stanna vid detta, utan vi tror att de erfarenheter som har gjorts i Frankrike och England och som är på väg att förverkligas också i Norge är någonting som ett land som vårt borde dra nytta av. Jag har personligen varit både i Parisområdet och i Londonområdet och vet hur pass kraftfulla bestämmelser man där har för företagsetablering. Vår linje, som har presenterats av doktor Hedlund, går inte så långt. Vi talar om en försöksverksamhet och vi framhåller dessutom att gränsen för eventuella ingrepp bör vara relativt hög — vi har talat om 30 anställda som en gräns där man skall kunna kräva en kontroll. En del människor har, som jag sade, blivit mycket förvånade över detta. Det är mycket underligt att vårt parti närstående politiska riktningar — åtminstone gäller detta vissa tidningar — har uttryckt förvåning och undran inför vår ståndpunkt. Det skulle, eftersom det anknyter till hela den stora frågan om utlokalisering eller etableringskontroll, vara välgörande och naturligtvis också i viss mån klargörande att få höra hur t.ex. folkpartiets ledning ser på detta och hur folkpartiet egentligen vill ha det. Man har från det hållet — frånsett Norrlandsföreträdarna — under en ganska lång tid varit ointresserad av lokaliseringspolitiken över huvud taget. Nu förefaller man på vissa håll vara ointresserad för den del av regionalpolitikens medel som doktor Hedlund här föreslagit. Förmodligen kommer man så småningom över på vår linje, det brukar vara så. Men det skulle vara intressant att få veta hur man i dag från partiledningens sida vi har ju partiledarna för både m och fp förlagda till denna kammare för närvarande, men min fråga gäller alltså bara folkpartiet — ser på detta och om man från folkpartiets sida är beredd att klart säga ifrån vad man menar.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

Herr talman! Det kan tyckas som om frågan om förläggningen av pPpolisutbildningen är en alltför begränsad fråga för att bli föremål för en principiell debatt. Men jag vill påpeka att det faktiskt är första gången som en konkret fråga om rätt förläggning av en statlig förvaltning når kammaren sedan riksdagen i fjol på inbjudan av dåvarande inrikesministern har uppmärksammat vikten av en ny syn på lokaliseringen av förvaltningen. Inrikesministern gjorde ju i sin huvudtitel i fjol några principiellt mycket intressanta påpekanden om det angelägna i att utanför storstadsområdena skapa sådana regionala centralorter att de skulle kunna utgöra alternativ till de tre storstadsområdena och inte minst därvid dra till sig förvaltningsoch utbildningsenheter i konkurrens med Storstockholm. Detta är alltså en begränsad fråga i sak, men det är en fråga som har principiell räckvidd. I statsutskottets utlåtande har man framför allt tryckt på två argument när det har gällt en fortsatt förläggning till Storstockholmsområdet av polisutbildningen. Det ena argumentet är tillgången på lärare, och det andra är be hovet av polisiär beredskap. Om man skall motivera lokaliseringen med hänvisning till lärartillgången hamnar man nog snabbt i ett resonemang enligt den onda cirkelns princip. Polislärarna, som enligt uppgift finns här, blir snabbt ett argument för att ytterligare utbildning skall förläggas till Stockholm. Kammarens ledamöter erinrar sig säkert den diskussion som fördes när universitetsfilialerna för några år sedan introducerades. Då hette det att det var omöjligt att beröva de gamla universitetsorterna den lärarkapacitet som skulle behövas för att bygga upp effektiva universitetsfilialer. Vi har fått se att dessa orter snabbt kunnat dra till sig ett tillräckligt och överraskande stort elevunderlag. Det andra argumentet, om behov av en reservstyrka av polismän i Stockholm, är väl också ganska diskutabelt. Jag tror inte att man exempelvis inom Polisförbundet är så förtjust över att otränad personal, som alltjämt befinner sig under utbildning, skall utnyttjas där besvärliga uppgifter kan vara att vänta. Skulle man vid tillfällen då ordningen står på spel peka på att man har en mobiliseringsreserv, kan man riskera att få en motsatt verkan mot den önskade så att det uppfattas som ett hot. Därigenom skulle man försvåra den polisiära ordningshållningen. Justitieministern hade en något tyngre argumentation här i kammaren, men denna har dock inte kommit oss till del i statsverkspropositionen. Det var ju värdefullt att justitieministern gav dessa upplysningar. Jag tror att den lokalprövning som han hänvisade till i stort sett måste sägas vara en prövning av vad man skall göra med Svea livgardes tomma lokaler och hur man skall fylla ut den statliga stadsdel det här är fråga om. Den lokalprövningen har inte varit en förutsättningslös bedömning av den typ som inrikesministern i fjol hänvisade till. Om justitieministern har tillfälle att komma tillbaka till kammaren, skulle jag också vilja fråga honom om man har inhämtat yttrande från den delegation för lokalisering av statlig verksamhet som leds av finansdepartementets budgetchef och som väntas lämna ett betänkande redan i mars. Här försiggår just en sådan generell prövning, och enligt vissa uppgifter skulle det vara fråga om att inom kort på nytt vädra tanken på en radikal utflyttning från Storstockholmsområdet av förvaltningsenheter. Då frågar man sig om det är lämpligt att endast några veckor dessförinnan besluta att permanenta en viss utbildningsenhet till just Storstockholm. Frågan om polisutbildningen är, som herr Per Jacobsson klargjorde, inte tillräckligt stor för att vara avgörande. Folkpartiet, och jag förmodar även centerpartiet, hävdar att denna fråga måste sättas in i ett större sammanhang. Det är en testfråga på riksdagens viljeinriktning. Som jag nyss sade är det första gången en konkret fråga efter fjolårets principställningstagande når kammaren, och då är det viktigt att veta var riksdagen står när målsättningar och paroller skall sättas på prov. Vad man då bör utgå från är att den fortsatta tätortsutvecklingen i Storstockholm i första hand är en fråga om förläggning av förvaltningsenheter och andra tjänster. Enligt Länsplan 67 hade år 1950 industrin i Storstockholm närmare 30 procent av antalet sysselsatta. För den offentliga förvaltningen och övriga tjänster totalt var det då endast fråga om 23 procent. Redan 1965 hade siffrorna svängt något, och offentlig förvaltning och övriga tjänster hade passerat industrin i Storstockholm. För 1980 pekar prognosen på 18 procent av antalet arbetstillfällen för industrin mot 44 procent för offentlig förvaltning och övriga tjänster. Vill man alltså åstadkomma en förändring, ett minskat tryck på Storstockholm, måste man gripa in på den sida som gäller offentlig förvaltning och övriga tjänster. Det innebär att vi t.ex. 1980 skulle ha 142 000 sysselsatta inom industri i Storstockholm mot 340 000 sysselsatta i offentlig förvaltning och övriga tjänster. Nu svarar visserligen inte offentlig förvaltning för mer än en tredjedel av dessa 340 000, men med sin tredjedel kommer den ändå 1980 att ha lika många som industrin totalt. Man får inte heller glömma att det just är beslutsfattarna inom den offentliga förvaltningen som drar till sig så många andra sysselsättningstillfällen att det är där som man har nyckelpunkten om man vill vrida utvecklingen till det bättre. Jag tror alltså att kammarens ledamöter har alla skäl att några ögonblick fundera över om inte detta är en angelägenhet där man borde visa sin viljeinriktning och säga ifrån att den typ av lokalprövning som här förekommit inte är tillräcklig, innan man fattar ett beslut i en sådan här fråga. Herr Nils-Eric Gustafsson drog upp några andra frågor som — om jag förstått honom rätt — huvudsakligen har med industrietableringen och kontrollen av den att göra. Som jag påpekat är det i den offentliga sektorn som den stora tunga potten ligger, och vill man nå resultat, så är det där man bör vidtaga åtgärder. Jag kan inte tänka mig att man från centerpartiets sida vill införa den ordningen att en underordnad statlig instans skall sätta sig över vad regering och riksdag beslutat i fråga om förläggning av en statlig enhet. En sådan typ av etableringskontroll är väl helt orimlig. Det är ju riksdagen som måste ha sista ordet. även om den fattar ett felaktigt beslut, skall inte en lägre statlig instans korrigera detsamma. Vad gäller frågan om en kontroll av industrilokaliseringen, som enligt de kompletteringar som gjorts till herr Hedlunds första uttalande häromdagen inte skulle avse företag med mindre än 50 anställda, så blir en sådan etableringskontroll för Storstockholms del ganska illusorisk. Det är väl inte så värst många företag med mer än 50 anställda som har etablerats i Storstockholm på senare år eller kan väntas göra det. De enheter av industriell art vi har i Storstockholm, som är alltför stora, var från början mycket små och har vuxit på platsen. Dem skulle man alltså inte fånga upp med en sådan typ av etableringskontroll, som för övrigt även har vissa principiella sidor. Men jag tror inte att detta behöver bli särskilt kontroversiellt. Det viktiga är att kammaren tar tid på sig för att fundera över om det inte vore klokt att överväga om inte riksdagen här skulle avvakta den Schönanderska utredningen och framhålla att vi vill se detta i ett stort sammanhang. Jag tror att de av kammarens ledamöter som i går kväll i TV såg det från Luleå producerade programmet fick klart för sig att för en stor allmänhet existerar det ett spänningsförhållande mellan Storstockholm och det övriga landet och inte minst mellan Storstockholm och övre Norrland. Den unga flicka som fick rikta frågor till Hjalmar Mehr och till experten från Ingeniörsvetenskapsakademien var säkert representativ för de många som upplever det som ett tvång att dras in i Storstockholmskvarnen. För henne fanns det inget annat alternativ. även i den offentliga debatten måste vi räkna med att varje liten fråga om att bevara eller öka trycket på Storstockholm i de delar, där vi har rörelsefrihet — och det är just den statliga förvaltningen — utgör ett test på riksdagens vilja att visa allvaret i de principbeslut som riksdagen på inrikesministerns inbjudan fattade 1969.
Herr talman! Jag ställde en testfråga till herr Helén; han har inte svarat på den. Han har sagt att han hoppas att denna fråga inte skall behöva bli kontroversiell i framtiden. Jag hoppas att han har partiet och tidningarna med sig i den uppfattningen, men jag är inte säker därpå. Jag har en hel mapp full med tidningsurklipp som talar ett helt annat språk. Sedan sade herr Helén att jag hade varit inne på industrietablering och att han för sin del fattat att det här gällde den offentliga sektorn. Herr Helén har ju varit landshövding i Växjö — han är det för resten fortfarande — och borde väl veta att den offentliga sektorn uppträder på industrisidan också i ganska stor utsträckning. Det har faktiskt skett en ökning på den sidan. Påståendet att det under senare år inte skulle ha tillkommit nya företag med mer än 50 anställda inom Storstockholmsregionen har jag mycket svårt att förstå. Jag tror knappast att herr Helén kan belägga detta. Jag fick alltså inget klart svar. Herr Helén säger att det här kanske kan bli bra. Jag noterar tills vidare att centern i fråga om det moment i lokaliseringspolitiken som heter etableringskontroll för närvarande står ganska ensam.
Herr talman! Min förhoppning om centerpartiets kommande inställning grundar sig på den syn som väl ändå måste vara gemensam, nämligen att det väsentliga är att minska trycket på Storstockholm och göra det på de samhällssektorer där väsentliga ändringar går att få. På den punkten hoppas jag alltså att det inte skall råda någon oklarhet. I den mån herr Nils-Eric Gustafsson vill att jag skall skriva under tanken på en etableringskontroll, som skulle gälla såväl förvaltningsenheter som industriföretag, kan jag inte följa honom. Jag tror helt enkelt att det är en olycklig väg. Man kan inte ha ett underordnat statligt organ, som skall kunna sätta sig över riksdagsbesluten och pröva om riksdagen handlat rätt eller inte, utan riksdagen måste ta sitt ansvar. Det gäller här etablering av all statlig verksamhet, såväl förvaltande som industriell. Vad gäller etablering av industriföretag från den enskilda sektorn inom storstadsområdena, så når man knappast några resultat med den spärrgräns på 50 anställda som har angivits i ett uttalande från centerpartiet. Jag har inte bestritt att det kan finnas någon eller några industriella enheter med över 50 anställda, som har etablerats, men de är såvitt jag förstår ytterligt få. Det väsentliga i den hittills rådande utvecklingen är att det är små företag som vuxit sig stora inom Stockholmsområdet, och dem kan man inte sparka ut med denna mekanism. Man får genom andra medel verka för att de frivilligt skall flytta, och där är samrådet mellan arbetsmarknadsstyrelsen och industrins lokaliseringsbyrå och Industriförbundet ett av de mest verksamma medlen. Jag hoppas alltså att herr Nils Eric Gustafsson inte skall framhärda i ett alltför dogmatiskt betraktelsesätt här. Det skulle nog skada inte bara partiet utan hela den viktiga diskussionen om att få till stånd en bättre avvägning mellan Storstockholm och landets övriga delar. Jag hoppas att herr Birger Andersson, om justitieministern inte har tid att komma tillbaka, vill säga några ord om var regeringspartiet står i den grundläggande frågan: Skall riksdagen låta bli att utnyttja detta tillfälle att ta ställning för en bättre lokalisering, en lokalisering i rätt riktning, eller skall riksdagen ta sitt ansvar?
Herr talman! Herr Helén svarar på sätt och vis mycket skickligt genom att koppla ihop två saker: dels den offentliga sektorn, dels den privata. Han säger att det vore orimligt att kräva att det skulle finnas något överorgan som kunde sätta sig över av riksdag och regering fattade beslut. Jag vill förenkla frågan för herr Helén. Hur förhåller det sig med den etablering som sker på den privata sidan? Där måste väl i alla fall svar kunna ges klart och otvetydigt.

Herr talman! Jag förstår av herr Gustafssons sätt att lägga upp dessa frågor att han tror att det är en kolossal skillnad mellan centerpartiets energiska agerande när det gäller lokaliseringspolitiken och folkpartiets; vi kommer så småningom lunkande efter. Jag tror att vår partiledare av olika skäl var litet försiktig när han diskuterade med herr Gustafsson, Jag kan kanske vara mer öppen och säga till herr Gustafsson att man när man valt detta exempel har valt ett mycket dåligt sådant. Det är ju helt enkelt så att en hel del stora företag som varit verksamma inom Storstockholmsområdet under de senaste åren har flyttat ut till andra områden. Det är också, som herr Helén påpekade, ett faktum att det har blivit en snedvridning i Stockholm. Den grupp som företräder allmän förvaltning och andra tjänster har undan för undan vuxit, medan den grupp som arbetar inom industrin samtidigt har minskat.

Jag skulle helt och fullt ha hållit med herr Gustafsson om förslaget hade gällt Göteborgsområdet eller Malmö—Hälsingborgsområdet — men jag stöter mig väl med en del människor när jag säger detta. Att just välja Stockholm som exempel tycker jag var ett mycket olyckligt val.
Herr talman! Min gode vän herr Axel Andersson skulle använda den grova kanonen, men han drog den tillbaka: jag upptäckte i varje fall inte skottet. Herr Axel Andersson förklarade först att hans partiledare inte kunde yttra sig öppet i denna kammare men att han själv kunde göra det. Jag beklagar om herr Helén inte kan yttra sig öppet här, det vore bra om han kunde det. Herr Axel Andersson försökte sedan kringelikroka till detta och sade att det var fel fråga och en alldeles för liten fråga. Jag sade inledningsvis att det är en materiellt liten men principiellt ganska stor fråga. Sedan sade herr Andersson att det var alldeles fel stad, det skulle inte vara Stockholm, det skulle vara Göteborg eller Malmö. Ja, det är också ett besked. Men något besked — ut ur denna labyrint — om var folkpartiet står när det gäller denna i dag mycket viktiga och för framtiden ännu viktigare fråga har icke lämnats av herr Helén, som är verserad, eller av herr Axel Andersson, som ibland talar på vers.

Herr talman! Herr Nils-Eric Gustafsson påstår att jag hade sagt att det här gällde fel fråga.

Herr Gustafsson sade vidare, att han inte märkte smällen från min kanon. Jag hade inte valt någon grövre kanon; jag tillhör inte de allra brutalaste och tycker alltför mycket om herr Nils-Eric Gustafsson för att jag gentemot honom skulle vilja använda tjocka Bertha eller någon kanon av den typen. Jag tyckte att det var onödigt att göra detta, ty jag tror säkert att folkpartiet och centerpartiet, när man inom centerpartiet har funderat över det utspel som herr Hedlund här har gjort — han brukar göra sådana utspel — och kommit underfund med vad det egentligen gäller, mycket väl kommer att vara på samma spår.

Herr talman! Jag reagerade mot att herr Gustafsson påstod att folkpartiet alltid följt efter centerpartiet när det gällt lokaliseringspolitiken. Han förmodade också att folkpartiet skulle göra så i fråga om centerns förslag till etableringskontroll. Jag vill att börja med framhålla att påståendet inte är riktigt. Till grund för den lokaliseringspolitiska försöksverksamhet som nu bedrivs här i landet ligger förslagen i betänkandet ”Aktiv lokaliseringspolitik” från 1963, och dessa förslag lades fram av en enhällig utredning. Som ledamot i denna utredning satt bl.a. den kände centerpartisten och lokaliseringsexperten Torsten Andersson, numera landshövding i Gotlands län. I utredningen diskuterades också mycket ingående frågan om etableringskontroll, och vi for liksom herr Gustafsson över till England och lärde oss hur man i London och i Birmingham bedrev lokaliseringspolitik och hur tillståndsgivningen för industrietablering där verkade. Men vi var enhälligt av den uppfattningen att etableringskontroll inte var någonting att applicera på Sverige, på Stockholms stad eller på någon annan expanderande region i vårt land. Av vilken anledning då? Jo, redan 1959—1963 när den s.k. Näslundska utredningen arbetade, konstaterade vi att utflyttningen av industrianställda från Stockholm var större än inflyttningen. Vi konstaterade att de industrianställdas relativa andel av den totala befolkningen successivt minskade och att prognoserna visade på samma tendens under kommande år — och de har ju också besannats. De siffror som herr Helén i sitt anförande angav belyser ju detta. De relativa siffrorna för servicesektorns och den offentliga sektorns tillväxt i Stockholm, visar samtidigt en markant stigande trend. Vi var 1953 i en enhällig utredning principiellt emot en etableringskontroll. Vi hade den åsikten att näringslivet skulle få etablera på de platser där det fann det ekonomiskt riktigt att etablera sig. Vi menade att lokaliseringspolitisk rådgivning och stimulansmedel måste sättas in för att styra företagen till stödområdena och då även från storstadsområdena. Nu har även den Lemneska utredningen behandlat denna fråga. Tydligen har inte heller de experter och rådgivare som den Lemneska utredningen har anlitat — bl.a. herr Mac Hamrin i Kalmar och herr Thorbjörn Fälldin i andra kammaren — kommit fram till att etableringskontroll skulle vara ett riktigt sätt att styra utvecklingen på detta område. Vi är väl alla här fullt överens om att något måste göras för att försöka styra företagen till de regioner som utvisar en utglesning av befolkningen och har arbetslöshetsproblem. Vi är också beredda att satsa på en sådan styrning, en styrning med rådgivning, ekonomiska stimulansmedel och på annat sätt. Men att sätta in en kontroll eller tillståndsgivning för företagsetablering i en region, där tillväxten huvudsakligen beror på andra faktorer, tror vi inte att det är mycket bevänt med. Vi tror inte heller att det främjar en aktiv 1okaliseringspolitik. Centern och folkpartiet samt övriga riksdagspartier har varit eniga om att etableringskontroll inte är en metod som bör tillgripas i vårt land. Det kan verkligen ifrågasättas om det finns anledning att nu införa den.

Herr talman! I folkräkningstider konstateras ju att Storstockholmsområdet får flera människor, medan särskilt skogslänen får allt färre. Jag tror att en lika viktig iakttagelse är att strukturen håller på att ändras. Service i vid mening, förvaltning och annat växer här. Det ger en hög andel av högt utbildad personal — dessutom med höga löner. Får vi i detta land en socialt och utbildningsmässigt mycket varierande befolkningsbild i olika delar, kommer det att innebära allvarliga risker för framtiden. Något tillspetsat sagt kan det bli två nationer. Nu vet vi att staten svarar för en stor del av service, byråkrati, forskning och utbildning etc. Det har länge diskuterats att flytta ut en del härav från Stockholmsområdet. Det har väl också utkristalliserats ett mönster för vad som händer i sådana sammanhang. Verket i fråga — från högste chefen och långt ned — förklarar nämligen att verket trivs så bra och inte kan fungera någon annanstans än här. Man kan tolka det så, att finns inte kanslihuset innanför utsikten från fönstret, skulle verket inte riktigt trivas. Alla verk trivs och tror att de är perfekt placerade där de är, vilket i och för sig är trösterikt för oss att veta. Men nu visar erfarenheten att även om man flyttar ut ett verk, och chefen kanske avgår i protest och andra anställda blir ledsna, och vi går till samma verk efter en tid, kan vi konstatera att personalen trivs väldigt bra också på det nya stället. Det har fått mycket bättre lokaler, ty verket var splittrat på många ställen i Stockholm. Personalen stannar längre. Effektiviteten och arbetsglädjen sägs vara mycket stor. Det är alltså en mycket glädjande iakttagelse att verk trivs också på nya ställen. Man kan kanske generellt säga att verk och inrättningar alltid trivs, men att de trivs så bra att de drar sig för att flytta. Är detta sant, ger det oss naturligtvis mycket stor frihet att flytta verk. De kommer efter en tid att trivas utmärkt även på det nya stället. Nu kan det sägas att bevisen inte är många. Försvarets fabriksverk, som flyttade till Eskilstuna, är det mest iögonenfallande exemplet. Jag medger att det är svårt att leda detta i bevis, ty det finns så få exempel. Men det är väldigt svårt att finna många exempel, när det är så förtvivlat få som har flyttat ut. Innan de har blivit fler må vi väl nöja oss med de bevis som de hittills mycket få utflyttningarna givit. Resultaten har undantagslöst varit mycket positiva. Den stackars motionären utgick alltså ifrån att verk kommer att trivas även när de flyttats ut. Att de ändå tycker att det är tråkigt att flytta leder naturligtvis till tanken att man i första hand bör inrikta sig på lokalisering när det gäller verk som antingen är nya eller ändå skall flytta — alltså föreslås flytta inom <:Storstockholmsområdet, som det är ju är fråga om i det här fallet. Det var den enkla och banala tanken som låg bakom min motion. Det kan sägas att man inte skall anlägga en lokaliseringsaspekt på så lösa boliner, men eftersom statsrådet själv över huvud taget inte berört lokaliseringsaspekten fann jag mig oförhindrad. I dag hänvisar statsrådet till den, men han åberopar inte till sig själv, vilket hade varit starkare, utan han tvingas hänvisa till vad statsutskottet erfarit att han egentligen hade tyckt, fast han inte ansåg det vara värt att nämna. Han uppehöll sig också vid att han var rädd för att lokaler skulle få stå tomma, en tanke som är litet konstig. Kan man tänka sig att det i Stockholmsområdet icke skulle gå att hyra ut dessa lokaler, därest polisskolan inte flyttar in i dem? Senare i vår kommer vi att få uppleva en parallell till detta. Då nedläggs en annan militär inrättning, nämligen flygflottiljen i Tullinge. Frågan är vad man skall göra med dess lokaler. Försvarets fredsorganisationsutredning och en arbetsgrupp inom departementet har tittat på saken, och avsikten är nu att flytta flygkåren i Hägernäs m.fl. inrättningar tvärsigenom staden, ty det finns ju alldeles ypperliga lokaler i Tullinge. Det finns väl i och för sig ingen som tvivlar på detta, men inte heller där har man, när flyttning ändå är aktuell, tagit in i bilden frågan huruvida det går att göra den flyttningen litet längre. Jag skall inte gå in i debatt i frågan om Ppolisskolan med fördel kan förläggas till Gävle. En del av de argument som har anförts tycker jag dock inte är särskilt starka. Även om varenda kompetent lärare funnes i Stockholm, skulle de ju med nyttjande av de kommunikationsmedel som ändå funnes kvar kunna tjänstgöra åtminstone en bit utanför Storstockholmsområdet. Herr talman! Det är möjligt att vi kan återkomma till liknande frågor. Låt oss då bara hoppas att det icke bevisas vad som misstänks på några håll, nämligen att bara pest och hungersnöd kan förmå statsverksamhet att lämna Storstockholmsområdet.
Herr talman! Jag har fått ett vänligt brev från herr Axel Andersson, men fastän det är mycket kort skall jag inte läsa upp det. Emellertid hoppas jag att en sak nu står klar för alla i kammaren. Man anklagar centerpartiet för att ha tagit upp en alldeles för liten fråga till debatt, men efter den närmast föregående talarens anförande är det uppenbart att motionen väckts av herr Hans Lindblad, medlem av folkpartiets riksdagsgrupp. Påståendet att en för liten fråga har tagits upp får alltså riktas till någon annan. Jag trodde att vad jag sade skulle bli föremål för en liberal bedömning. Jag trodde att diskussionen mellan mittenpartierna skulle kunna föras också på det här viset, när de nu inte har sam ma mening. Jag har efterlyst svar beträffande inställningen till etableringskontrollen, men jag har inte fått något, vare sig av herr Helén, herr Axel Andersson eller herr Wirtén. Men det kanske kommer. Jag är tålmodig. Jag är van att vänta på tåg.